Herr talman! I sina inledningsanföranden uppehöll sig Per Bergman och Tore Claeson vid alla de brister som enligt deras uppfattning finns i den förda bostadspolitiken. Tore Claeson inledde med att säga att det var ett mycket magert betänkande från civilutskottet, och han skyllde det på att det var en dålig proposition. Men det är faktiskt bara en liten del av sanningen i så fall, därför att ett omfattande bostadspolitiskt betänkande förutsätter att det finns en konkret och berättigad i motioner framförd kritik mot de förslag som finns i bostadspropositionen. Även om vi är duktiga på att skriva betänkanden i civilutskottet klarar vi inte av att åstadkomma ett mustigt betänkande på en massa gamla rostiga spikar. Det har varit ytterst litet av konkret innehåll i de väckta motionerna. Det är samma sorts yrkanden som återkommit år efter år och som vi tidigare har argumenterat för inte skulle föranleda några åtgärder. Vi har den här gången gjort det ganska summariskt och kortfattat. Om betänkandet är magert är det alltså också beroende på att man från oppositionspartiernas sida inte har klarat av att konkretisera vilka åtgärder man vill att riksdagen skall fatta beslut om för att få en annorlunda bostadspolitik. Får jag säga några ord om vissa viktiga bitar i bostadspolitiken, och låt mig först ta frågan om bostadsbyggandets omfattning. Utskottet är ense om att vi behöver ett något högre bostadsbyggande än det som den nuvarande utvecklingen tyder på att vi kommer att få. Däremot tror jag att man kan vara klar över att de förslag till nivåer för bostadsbyggandet som vpk föreslår skulle innebära ett alldeles för högt bostadsbyggande, som skulle skapa problem med outhyrda lägenheter. Det var ju ett svårt problem bara för något år sedan. Om man studerar statistiken finner man att det minskade bostadsbyggandet relativt sett ändock medför en något större ökning av nettotillskottet av bostäder än vad det höga bostadsbyggandet gjorde på sin tid. Det beror naturligtvis på att vi relativt sett har en betydligt mindre rivning av lägenheter och också en minskad omflyttning av människor i det här landet. Man skall också komma ihåg att vi har byggt upp ett lägenhetsbestånd i landet på mellan 3,7 och 3,8 miljoner lägenheter. Det är en sak som man måste observera när man diskuterar möjligheten av ett högt nybyggande i framtiden. Däremot finns det naturligtvis intresse av en ökad ombyggnadsverksamhet. Den har ökat under de sista åren av 1970-talet — från 1975 fram till 1980. Det behövs säkert nya idéer för hur man skall komma vidare och få till stånd en stadsförnyelse av den karaktär som Per Bergman berört. Det behövs bl.a. experiment för att få fram goda idéer, och utskottet har noterat att det är ett värdefullt förslag som finns i propositionen om en extra ram på 5 milj.kr. för experimentbyggnadsverksamhet i den här sortens områden. Vi kan också konstatera, när vi talar om att bostadsbyggandet har varit och är i en svacka, att vi under ett antal år har vidtagit åtgärder som innebär att man försöker pressa ned bostadsytorna inte minst i de småhus som byggs. Man har alltså ändrat lånebestämmelserna — dragit ned lånen — för att få mindre storlekar på lägenheterna. Det innebär naturligtvis omställningproblem både för enskilda, planmässigt och för fabrikationen av byggnadsmateriel. Men det bör kunna ge till resultat att man nu kommer ned på en rimligare kostnadsnivå, och därigenom skulle antalet lägenheter på nytt kunna öka. Regeringen aviserar också en undersökning av om konkurrensvillkoren haft en hämmande inverkan — och om så är fallet vill man åstadkomma förändringar. Jag vill också nämna en sak som vi noterar i betänkandet. Under ett antal år har det fortlöpande skett decentraliseringar inom bostadslåneorganisationen och administrationen, men vi har pekat på en del problem ytterligare och tagit fram ett expempel på hur pass trassligt det kan vara med olika låneformer. Vi har gjort det därför att vi vill peka på att det finns ett stort behov av att gå vidare med åtgärder från regeringens eller bostadsstyrelsens sida. Vi tror att det är angeläget att åstadkomma ytterligare förändringar för att få en ökad decentralisering av beslutsfattandet och en rationalisering inom systemet. Jag skall sedan kommentera en del av reservationerna. Per Bergman höll sig i sitt inledningsanförande i stort sett till den första reservationen från socialdemokraterna, där man yrkat att regeringen bör försöka få till stånd överläggningar mellan riksdagspartierna om den framtida bostadspolitiken. Den fråga man ställer sig är om det yrkandet är ställt därför att socialdemokraterna inte har kunnat prestera egna förslag på en rad områden, där de anser att politiken f. n. går i fel riktning. Jag vill ändå tolka det på det sättet att socialdemokraterna är uppriktigt intresserade av att diskutera de bostadspolitiska riktlinjerna i fortsättningen. Vi menar att det knappast är en riktig metod att riksdagen talar om för regeringen hur beredningen av politiska förslag skall gå till. Det finns möjligheter till överläggningar mellan partierna på många olika sätt, och detta måste i första hand vara en sak som regeringen avgör. Det konstaterades — och det är riktigt — att regeringen har tillsatt ett stort antal utredningar. En del av dem har lämnat sina betänkanden, och en del är snart färdiga. Jag tycker att vi kan vara ense om att det ur riksdagens synpunkt är värdefullt om det omfattande utredningsmaterial som kommit fram på olika områden kan sammanfattas till samlade förslag som spänner över större områden på en gång. Det aviseras också — det noteras i vårt betänkande — en särskild översyn av skatteoch bostadspolitiska frågor. Det är alltså bostadsoch budgetministrarna som skall ta fram underlaget för den. Jag noterar som ett inslag i den socialdemokratiska inställningen att man i år på ett flertal punkter accepterar förändringar i regelsystem och villkor som man under tidigare år motsatt sig. Detta ställningstagande måste bero på att man accepterar begränsningar även på bostadssektorn i ett kärvt ekonomiskt läge. Vad jag har sagt om spelreglerna mellan de olika partierna har lett oss fram till att avstyrka socialdemokraternas krav på att riksdagen skulle säga till regeringen att den nu måste sammankalla partierna för att diskutera hur utredningsarbetet skall läggas upp och vad som skall utredas. I reservation 2 tar socialdemokraterna upp frågan om byggprisutvecklingen och kontrollen av den. Det är självklart att regeringen måste vara intresserad av att hålla kostnadsutvecklingen på byggsektorn i schack. De prisökningar som sker på bostadsbyggandets område slår ju direkt mot statsbudgeten, genom att vi måste ställa ett ökat antal miljoner till förfogande som lånemedel. Vidare medför den garanterade räntan, underskottsavdragen osv. att subventionerna ökar. Därför är det angeläget att det utredningsarbete som pågår blir färdigt och ger oss underlag att diskutera olika åtgärder i detta avseende. Jag skall också kommentera de socialdemokratiska reservationer som berör speciella grupper och först ta upp ungdomarnas situation på bostadsmarknaden. Utskottet konstaterar att lägenhetsfördelningen i första hand är en kommunal fråga. Det görs naturligtvis en bedömning centralt, vilken typ av lägenheter som i första hand efterfrågas eller behövs inom den framtid man kan överblicka. Menii första hand är detta ett arbete som i detalj utförs på den kommunala nivån. Här har vi som är kommunalpolitiskt engagerade en stor möjlighet att varje år i våra kommuner diskutera de kommunala bostadsbyggnadsprogrammen och se till att man där försöker tillgodose de behov som finns av t.ex. mindre lägenheter för att täcka de yngres efterfrågan på bostäder. Samma önskemål har uttryckts för att tillgodose äldre människors behov av lägenheter. Litet annorlunda ligger det kanske till när det gäller genomgångsbostäder för invandrare. Där kan kommunerna inte på samma sätt förutse behoven. Men vi noterar att den nya utlänningslagen förutsätter att de flesta har bostad innan arbetstillstånd beviljas. Dessutom gör invandrarutredningen i sitt arbete överväganden på det här området. Det är självklart att regeringen har ett ansvar för att på olika sätt medverka om det uppstår speciella situationer. Jag konstaterar, som jag redan nämnt, att socialdemokraterna nu accepterar att vi inte längre har någon markförvärvslångivning. Socialdemokraterna vill göra en markering av att de tycker att möjligheterna för kommunerna att uppta lån för markförvärven är viktig. De vill därför ha någon form av prioritering vid den kommunala upplåningen. Men i övrigt har de accepterat att den statliga markförvärvslångivningen har upphört. Jag vill också kommentera reservationen om samlingslokaler, där reservanterna har ett yrkande om högre ramar. Det råder stor enighet om att samlingslokaler är en mycket viktig servicedel i vårt samhälle. Stödet har ökat under ett antal år. Inte minst är det de insatser man har kunnat göra med sysselsättningsstöd som givit möjligheter att då och då få en extra skjuts på verksamheten. Jag vet att de organisationer som företräder de här intressena har uppvaktat regeringen, och i de diskussioner som pågår om extra åtgärder på byggarbetsmarknaden betraktas ju detta som ett mycket intressant område att kunna investera i. Får jag sedan säga några ord också rörande motionerna om bostadsbidragen. Vi konstaterar att bostadsbidragen höjs med 300 kr. per barn till 2 160 kr. per år. Vi noterar att det stora flertalet familjer får en förbättring genom de föreslagna åtgärderna. Vpk har ett flertal yrkanden — bara yrkandet om en förändring av den nedre hyresgränsen leder till en ökad kostnad på 300 miljoner. Enligt majoritetens uppfattning finns det inte förutsättningar för att göra de höjningar och de förändringar av gränser som föreslagits i motioner från socialdemokraterna och vpk. När det gäller studiemedelsberäkning som inkomst har vi i utskottet enats om att tillstyrka den del av regeringens förslag som berör nästkommande budgetår. Vi har gjort det därför att ett flertal debattfrågor hänvisats till bostadsbidragskommittén enligt tidigare beslut här i riksdagen. Jag tycker att det är nödvändigt att ta del av det material som bostadsbidragskommittén skall kunna presentera redan under sommaren, för att på det sättet få ett underlag för riktiga avvägningar mellan olika grupper som skall ha tillgång till bostadsbidrag. Förhoppningsvis blir det möjligt att redovisa detta i nästkommande budgetproposition. Vi vill naturligtvis att reformerna skall få en inriktning som syftar till ”att i första hand stödja trångbodda hushåll och hushåll med stor försörjningsbörda”. Detta skrev utskottet vid 1979/80 års riksmöte. Beträffande statsbidragsprocenten är det i och för sig ett riktigt konstaterande som Tore Claeson gör, att om man utgår från det läge som var för handen när diskussionerna om en förändring av bidragsprocenten startade, så klaffar det inte exakt med den bidragsprocent som riksdagen har fattat beslut om. Men vi har inte funnit att avvikelsen är tillräckligt stor för att vi skulle föreslå en justering.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

Herr talman! Att socialdemokraterna fogat bara 15 reservationer — det är i och för sig inte bara — till betänkandet och att betänkandet inte är tjockt har många orsaker, Kjell Mattsson. Jag anförde tidigare att regeringen nu droppar propositioner med någon månads mellanrum som föranleder oss att ta upp frågor som egentligen skall behandlas i det här sammanhanget. Jag sade också att det är ett betänkande på väg från civilutskottet om räntebidragen — det är en förändring som avser åtskilliga hundratals miljoner och som vi egentligen skulle behandla nu. Det gäller barnbidragen och bostadsbidragen; var vi skall lägga pengarna någonstans kan vi tvista om. Det gällde tidigare bl.a. momsen, som är ett viktigt inslag för oss när det gäller bostadsbyggandets omfattning. Det förslaget har redan behandlats, så det här med rostiga spikar får vi ta för vad det är. Men den verklighet som speglas i riksdagstrycket talar ett annat språk. Vi försöker vara på alerten och vara konkreta i en rad frågor. Att vi inte alltid kan fullfölja våra önskningar från tidigare beror inte på att vi släppt tankarna på detta eller förlorat viljan att göra något utan på det eländiga tillstånd som den nuvarande regeringen har skapat i landet. Vi vet alla vilken ekonomisk situation vi har — vilken skuldbörda vi har, vilken statsbudget vi har. Detta kan vi inte blunda för. Vi kan tycka mycket illa om den, om vi vill. Men här är det fråga om en verklighet från vilken vi måste utgå. Detta innebär att vi får avstå från yrkanden som vi annars normalt sett skulle ha ställt. Vi kan som exempel ta marklånefonden. Vi har inte avstått från tanken på en marklånefond och kommunernas möjligheter att låna pengar för att göra markförvärv. Vi har samma värdering i denna fråga som bostadsstyrelsen och anser att detta problem måste lösas på något sätt, om vi skall kunna föra en vettig bostadspolitik framöver. Det finns således mycket att tala om och mycket att skriva om, men den bistra verklighet som vi har att utgå ifrån förändrar också förutsättningarna för det hela. Jag vill sedan bara ta upp frågan om regeringens försök att komma åt byggnadskostnaderna. Här har gjorts utredningar. Vi krävde redan tidigt en parlamentarisk utredning, en byggnadskostnadsutredning, inom den bransch i svenskt näringsliv som kanske mest är beroende av staten och som helt bygger på förutsättningarna att statliga bostadslån beviljas och där det råder minst insyn och minst inflytande. Om vi kunde vara bara tio procent så hårda i nyporna mot dem som bygger hus som en privat bank är när den lånar pengar till ett företag, då skulle det kunna bli effekter. Men det fordras politiska beslut för att vi skall få effekt och insyn i verksamheten.

Herr talman! Kjell Mattsson säger att innehållet i motionerna avgör också innehållet i betänkandet och talar om att det är gamla förslag som vpk kommer med och att resultatet därför inte kan bli något annat.

Vi kan inte avstå från detta bara därför att de är likartade med krav som vi tidigare har ställt. Det är ju regeringens politik eller brist på riktig bostadspolitik som gör att vi måste återkomma och ställa dessa förslag till förändringar och förbättringar på bostadspolitikens område. Kjell Mattsson säger att vi behöver ett något ökat bostadsbyggande och att vpk:s förslag på denna punkt ligger alldeles för högt — det kan innebära outhyrda lägenheter. Här spelar, som jag sade i mitt inledningsanförande, frågan om vad det kostar att bo en mycket stor roll. Om det får fortsätta på det sätt som skett med ständigt stegrade kostnader och ständigt stigande boendekostnader, kommer man att lösa en del av problemet med den bostadsbrist som finns genom att det blir alltför dyrt att bo — folk kan helt enkelt inte efterfråga eller hyra de bostäder som produceras. Men det är inte den vägen vi vill gå. Vi vill gå en annan väg. Vi vill göra boendet billigare, vi vill stoppa den pågående hyresutplundringen och hyresutvecklingen och få till stånd ett förhållande som innebär att alla de hundratusentals hushåll och familjer här i landet som saknar en egen bostad och som behöver en annan och bättre bostad får möjlighet att byta upp sig. Beträffande resonemanget om kostnaderna för vpk:s förslag till bostadsbidrag vill jag säga att vi har täckning för dessa. Vi har redovisat i detalj hur man skall klara kostnaderna för de förslag som vi ställer på bostadspolitikens område, även när det gäller bostadsbidraget.

Herr talman! Jag tror inte att vi har vare sig tid eller anledning att nu ta upp en diskussion om orsakerna till det ekonomiska läge som råder i vårt land. Den frågan behandlas ju i många andra debatter i kammaren. Jag vill bara konstatera att den situation som föreligger har medfört att åtstramningar har måst vidtas på olika områden.

Tore Claeson sade att vpk naturligtvis inte kan avstå från att komma tillbaka med sådana förslag som partiet under ett antal år har fört fram för att försöka genomföra den bostadspolitik som vpk tycker är riktig. Javisst, vpk har naturligtvis rätt att göra detta, men jag vill bara konstatera att mycket stora riksdagsmajoriteter har avslagit vad vi anser vara orealistiska förslag och att vi därför har behandlat dessa förhållandevis kortfattat. Låt mig bara ställa en fråga till Tore Claeson. Han sade i sitt första inlägg att bostadskostnaderna skall nedbringas. Jag måste då fråga: På vilka punkter måste de skäras ned? Är det kommunen som tar för mycket betalt för tomt och ledningar? Eller är det de allmännyttiga bostadsföretagen — det är ju huvudsakligen allmännyttan som bygger flerfamiljshus i dag — som tar för mycket betalt? Är det entreprenörerna, byggnadsarbetarna eller byggnadsmaterielindustrin som tar för mycket betalt? Eller är det bara kapitalkostnaderna som är för höga? Jag vill peka på att vi har en starkt subventionerad ränta. Första året betalar man bara 3 96 ränta medan den verkliga räntekostnaden ligger på 12,75 90 för bostadslån. I samhället i övrigt ligger räntan dessutom ytterligare några procent högre. Vilka är det som drar för höga kostnader på varje avsnitt, och var kan man radikalt sänka bostadskostnaderna? Eller är det här kanske bara fråga om tricket att man inte vill lägga kostnaderna på bostäderna utan någon annanstans i samhället.
Herr talman! Det var synd att Kjell Mattsson inte sade det han nu sade också vid utskottsbehandlingen av vår motion. Vi vill utgå enbart från de verkliga förhållandena och önskar klarlägga dessa. Vår utgångspunkt är den verklighet som människorna har att hantera, och vi formar våra åtgärder för att förändra den. Det är den huvudsakliga bakgrunden till vårt yrkande beträffande en översyn, vilket nu betraktas som en ovanlig åtgärd. Vi har dock en ovanlig situation, med en ovanlig regering — det kan väl alla vara överens om, även om alla inte vill säga det offentligt. Vi har aldrig tidigare haft och kommer väl aldrig att få en regeringskoalition som den vi nu har. Det är också det som gör att man måste tillgripa ovanliga åtgärder, som att lägga sig i sådant som man normalt inte skall befatta sig med. Kravet på en allsidig utredning reses nu från alla håll. Jag fick i går med posten ett tungt program från Arbetsledareförbundet, SALF, med krav på byggnadsverksamheten. Programmet inleddes med ett krav på att det nu snabbt måste läggas fast ett långsiktigt mål för bostadspolitiken. Det är något som man saknar. Metall, ett fackförbund som jag har glädjen att tillhöra, har sänt ut ett material där man kräver en fullständig omprövning av bostadspolitiken, eftersom den inte svarar mot de behov och den situation som vi nu har. Sådana krav reses från alla håll utom från dem som sitter i regeringsställning. De ser inte den verklighet som de varit med om att skapa och som vi måste försöka påverka.

Herr talman! Det är egentligen rätt fantastiskt att civilutskottets ordförande tydligen inte har kunnat läsa och begripa innehållet i de vpk-motioner som nu föreligger till behandling. Om Kjell Mattsson gör det får han svar på de frågor som han nu ställde till mig om vad det är som skall förändras och göras för att man skall stoppa utvecklingen av boendekostnader. Kjell Mattsson vet i själva verket lika bra som jag att våra förslag på den punkten är mycket konkreta. Vi har föreslagit åtgärder på alla de områden som bestämmer vad det kostar att bo. Det gäller frågan om finansieringen, de pengar som behöver lånas, och vad det kostar i fråga om räntor. Det gäller frågan om den mark man skall bygga på. Det gäller frågan om byggnadsmaterialproduktionen. Det gäller frågan om själva byggandet. I alla dessa olika led finns det vinstoch spekulationsintressen, som gör stora pengar på att vi måste ha någonstans att bo. Och så frågar Kjell Mattsson: Är det på det sättet att det bara är på bostadsområdet som man skall göra dessa insatser? Svaret på den frågan är både ja och nej. Det finns många områden i samhällslivet där statsmakterna, stat och kommuner, måste ställa upp för invånarnas bästa. Men det gäller kanske alldeles speciellt bostäderna. Från vpk:s sida betraktar vi bostaden som en social rättighet — precis som alla andra partier säger att de betraktar den. Men vi menar att man måste leva upp till detta. Om man betraktar bostaden som en social rättighet måste det innebära att man gör särskilda insatser i bostadspolitiken och på bostadsområdet för att garantera alla invånare rättigheten till en bra bostad till hyggligt pris i en bra miljö. Det är bakgrunden till våra förslag till bostadspolitiska åtgärder, som vi tvingas upprepa och som vi ämnar komma tillbaka med, Kjell Mattsson.
Herr talman! Felet med uppläggningen från den socialdemokratiska sidan är att de utgår från att det bara är de själva som har riktiga uppfattningar och att regeringspartierna antingen inte har några uppfattningar eller inte kan samsas om dem. Det är bara att konstatera att regeringen under ett antal år har dragit i gång ett omfattande utredningsarbete och på det sättet skaffat fram underlag. En del förslag är ute för yttranden, och en del utredningar är färdiga. Detta har vi inte gjort för skojs skull utan därför att vi har sett att det finns problem på detta område. Detta material skall sedan användas som underlag för förändringar. Tore Claesons inlägg ger inte något svar på min fråga. Vpk:s förslag sänker inte de kommunala kostnaderna för att ta fram byggbar mark. Det sänker inte heller bostadsföretagens kostnader. När det gäller kapitalkostnader så finns det väldigt litet kvar — det är 3 26 som man kan operera bort. Vpk:s förslag är fortfarande ett illusionsnummer. Visst kan man säga att bostaden inte kostar ett enda dugg, men det är under förutsättning att vi är beredda att betala bostaden över skattsedeln, genom mervärdeskatten eller andra former av beskattning. Man trollar för den skull inte bort kostnaderna. Men vpk bygger hela sin bostadspolitiska argumentation på att man kan ta bort kostnader. Så är det inte alls. Ta bara detta med att en del av bostadskostnadsökningen ligger i att vi i dag har betydligt högre uppvärmningskostnader, vilket bl.a. beror på höjda oljepriser och höjd oljebeskattning. Sådant kan man inte bara tänka bort, utan det är en faktisk kostnadsökning som någon har att betala. Det rimliga är då att det är den som förbrukar som betalar.

Herr talman! Traditionellt har staten mött en allmän nedgång i konjunkturerna med en ökad satsning på byggandet i vårt land. Detta har berott på att man har gjort bedömningen att det är fördelaktigt vid en lågkonjunktur att just satsa på bostadsbyggande. Detta har skett genom att staten har gått in med olika stimulansåtgärder. Dessa åtgärder har till övervägande del bestått av ökade ekonomiska bidrag till bostadssektorn.

Detta har varit en riktig politik, och den har oftast omfattats av alla politiska partier. Situationen i dag är dock något annorlunda. Dels har vi i dag ingen allmän bostadsbrist i landet — det kan vi gott konstatera. Den bostadsbrist vi har är koncentrerad till ett fåtal orter, främst då storstadsområdena. Dels är landets ekonomi en helt annan än vid tidigare tillfällen när man har kunnat utnyttja ökade ekonomiska bidrag. Detta har alltså medfört att regeringen har varit återhållsam med just denna typ av ekonomiska stimulanser. Det har oppositionen på olika sätt pekat på i detta sammanhang. I och för sig kan man ha förståelse för att oppositionen vill lösa de här problemen på det sätt som man traditionellt har gjort. I det betänkande som vi nu behandlar återkommer det i flera motioner att man efterlyser ökade satsningar från regeringens sida med pengar för att stimulera byggandet. I motion 629 vill man införa bidrag från staten till projekteringskostnader och på det sättet uppmuntra bostadsföretagen att projektera och lägga upp en projekteringsreserv. Utskottet har avstyrkt denna motion, med motiveringen att vi inte tror att det är den typen av stimulansåtgärder som är lämpliga i dagsläget. Det är väl å andra sidan möjligt att, om man skulle satsa på det förslag som förs fram i den motionen, det skulle ge en viss stimulans, att man skulle locka fram ett ökat arbete på projekteringssidan. Men det finns risker med ett sådant förfarande. Man får alltså projekterade objekt färdiga, liggande och väntande på att kunna genomföras. Med tiden blir, som vi vet, ofta sådana här projekt inaktuella, och då har man förstört en del pengar på det viset. I den socialdemokratiska motionen 1071 och i vpk-motionen 1855 framförs förslag om att stimulera bostadsbyggandet genom att införa stöd till företag som får förluster i form av uteblivna hyror för bostäder som inte blir uthyrda. Det är en viss skillnad i utformningen av de båda motionerna, men tanken bakom dem är densamma: samhället bör ge stöd till företag som har bostäder som står tomma. I det ekonomiska läge vi befinner oss i är det emellertid tveksamt om den rätta vägen att gå är att uppmuntra ett bostadsbyggande ”på lager” runt om i landet. Vad vi skall göra — det anser åtminstone jag — är att bygga på de orter där man har bostadsbrist och koncentrera byggandet där, och inte bara bygga på lager. Utskottet har också avvisat det här förslaget, och det kan i sammanhanget nämnas att vi nu har avvecklat de stöd som tidigare fanns på detta område. I samma motion från socialdemokraterna, nr 1071, och i motion 1456 från vpk behandlas frågan om bidrag till förbättring av boendemiljön. Det är ett gammalt kärt ämne. Vi hade det uppe till diskussion i kammaren i fjol och i förfjol. Vid riksmötet 1979/80 beslöt riksdagen att ändra reglerna för de lån som gäller i det här avseendet, så att medlen verkligen destinerades till de områden där det största behovet finns. Socialdemokraterna och vpk motsatte sig den prioritering som vi då gjorde, och nu återkommer man med krav på ökade stimulanser på det här området. Utskottet har emellertid funnit det vara alldeles för tidigt att efter så kort tid ändra bidragsreglerna nu, och när det gäller ramarna för stödet är det ekonomiska utrymmet i landet dessutom sådant att det inte finns möjligheter att göra det.

Det finns totalt 5 miljoner för experimentverksamheten, och socialdemokraterna vill alltså nu specialdestinera 2 miljoner till dessa försök med hissinstallationer. Utskottet har gått emot detta yrkande. Vi tycker inte att det är vår uppgift att prioritera i fråga om de medel som finns anvisade för detta, men i sak kan vi instämma i att det är viktigt att vi försöker att på bästa sätt lösa frågan om hur man skall kunna göra hissinstallationer i äldre byggnader så att de blir tillgängliga för så många som möjligt. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till civilutskottets hemställan på alla punkter, med undantag av den punkt som berörs av reservation 13, en moderat reservation som Bertil Danielsson senare kommer att behandla.

Herr talman! Som Per Bergman sade redan i sitt inledningsanförande skall jagi första hand syna hyresförlustlånen och deras ekonomiska konsekvenser för många hårt drabbade kommuner. När riksdagen förra våren godtog regeringsförslaget att avskaffa hyresförlustlånen skedde detta i strid med en socialdemokratisk reservation. Där uttalade vi bl.a. att hyresförlustlånen inte kunde upphöra redan vid utgången av år 1981. Vi menade att detta skulle få alltför oacceptabla konsekvenser. Vi föreslog därför att avvecklingsbeslutet skulle uppskjutas ett år. En av anledningarna var oron inför den fortsatta utvecklingen på bostadsmarknaden, en oro som har stärkts ytterligare. En annan anledning till oro var att hyresförlusterna i huvudsak koncentrerades till kommuner, som under en längre period haft en förändrad bostadsmarknad och att näringslivet i dessa kommuner också har stora svårigheter. I regeringens avvecklingsförslag ingick en hänvisning till att kostnaderna för hyresförlusterna skulle kunna ge rätt till extra skatteutjämningsbidrag. Detta skulle sålunda täcka de vidgade kostnader som skulle kunna drabba de hårdast prövade kommunerna. Nu var det faktiskt så, att inte ens utskottsmajoriteten ansåg sig ha fått en klar bild av vad en sådan kompensation skulle vara värd i praktiken. Den ovissheten gick man förbi och noterade bara att skatteutjämningsfrågorna kommer att diskuteras med kommunerna. Jag antar att man då menade Kommunförbundet. Därför gjordes inga särskilda erinringar. Låt mig notera att det under det år som nu har gått har varit kärvt i de ekonomiska överläggningar som regeringen har fört med Kommunförbundet. Därför måste jag notera att det fortfarande tycks vara svårt att få allmänt belyst vad skatteutjämningsmöjligheterna egentligen betyder praktiskt i det här avseendet. Men med erfarenhet från min hemkommun kan jag konstatera att någon sådan kompensation inte har utgått. Jag skulle naturligtvis i dag ha varit tacksam, om bostadsministern i det här sammanhanget hade kunnat bekräfta att skatteutjämningen i varje fall inte på långa vägar ger kompensation för hyresförlustlånen. I och för sig kan man naturligtvis beklaga att bostadsministern inte deltar i dagens bostadspolitiska debatt. Är det fråga om sjukdom är det förlåtligt. I annat fall gränsar det till nonchalans. Det var ju så, att förslaget att avskaffa hyresförlustlånen grundade sig på en redovisning som visar att antalet outhyrda lägenheter sjunker för riket som helhet. Jag har i min hand en redovisning från bostadsstyrelsen, som utvisar att utvecklingen alltfort är ett stort problem i många kommuner, ja, i de flesta av våra län. Det är en falsk bild av verkligheten att tro att problemen inte existerar eller att de håller på att begränsas, dvs. att minskningen sker i sådan takt att det numera inte är någon större olägenhet för de drabbade kommunerna. I fjolårets regeringsförslag medgavs öppet att det i vissa fall inte kunde vara möjligt för vissa bostadsföretag att på egen hand eller tillsammans med kommunerna klara de ekonomiska påfrestningar som hyresbortfallet innebar. Det var ju vackert så — om man i dagspolitiken också hade räknat med konsekvenserna. Jag vill påstå att så är förhållandet i många kommuner, speciellt då i kommuner som under åren drabbats av industrinedläggningar. Jag hade också önskat fråga bostadsministern — eftersom hon inte är närvarande, är det väl utskottsmajoritetens talesman som närmast kan svara — om man anser att den nuvarande situationen med hyresförluster i vissa kommuner innebär en rimlig belastning på jämlikheten. Nr 118 En följdfråga måste bli: Vad tänker man göra åt detta? Det är faktiskt hög Fredagen den tid att ta initiativ. 10 april 1981 I min hemkommun — Hallstahammar — har man att emotse en kraftig minskning av arbetstillfällena. Orsaken är bl.a. nedläggning av järnverket, som i denna bruksort berör 350 anställda. Vad vi måste vänta är att det blir en stor utflyttning eller också en stor arbetslöshet. Men en sak är vi medvetna om: det kommer att bli ytterligare tomma lägenheter. Kommunen har under hela 1970-talet haft att kämpa med problemet med ett stort antal outhyrda lägenheter och stora hyresförluster. Efter nedgången i antalet outhyrda lägenheter fram till 1980 är trenden nu uppåtgående. Bostadsföretaget står i dag med 203 av sina 2 850 lägenheter tomma. Man räknar med — och det bekräftar också kommunens långtidsplan — att antalet tomma lägenheter kommer att öka under de närmaste fem åren, ända upp till 450 tomma lägenheter år 1986. Hyresförlusterna skulle då bli 7 milj.kr. i 1981 års priser. Vi har i kommunen under 1970-talet haft hyresförluster på över 21 milj.kr. Därav har kommunen betalat 14 miljoner, och de statliga hyresförlustlånen har täckt resten. Vi har nu att se fram mot förluster såväl 1981 som 1982 som realistiskt räknat rör sig om 4 resp. 5,5 milj.kr. Detta är ju en fullkomligt ohållbar situation för en kommun som har ett skatteunderlag på ca 5 milj.kr. Även om Hallstahammar har en särställning — både när det gäller den näringspolitiska krisen och när det gäller hyresmarknaden — är situationen också besvärande när det gäller de outhyrda lägenheterna i våra grannkommuner, Västerås, Köping och Arboga. Det innebär alltså att vi aldrig kan påräkna någon form av pendlingsverksamhet för att minska den här kostnadsandelen. Sedan kan jag ta Landskrona som ett annat exempel. Landskrona har nu ca 680 tomma lägenheter och hade år 1980 hyresförluster på 8 milj.kr. För detta år har kommunen anslagit 10 milj.kr. Den kommunen har faktiskt via skatteutjämningen fått ca 1 milj.kr., men med hänsyn till den stora kostnaden är det en mycket liten andel, och kompensationen är därför mycket dålig. Framtiden för den kommunen i varvskrisens tecken ser också dyster ut. Företaget beräknar att hyresförlusterna stiger för att år 1985 passera gränsen 16 milj.kr. räknat efter 1981 års prisnivå. Dessa kostnader bör också noteras mot bakgrund av kommunernas allmänt prekära ekonomiska läge. Statsmakterna drar ju åt svångremmen även på kommunerna och inte bara på de enskilda. När det gäller hyresförlusterna så drabbar dessa kommuner som i många avseenden redan är trängda. Så här kan det inte fortsätta. Staten kan inte fortsätta att blunda för sitt ansvar och låta enstaka kommuner ta orimliga bördor. Det hade varit önskvärt att vi här kunnat få ett besked om hur staten ser på dessa frågor och om det ändå inte vore rimligt att staten bär en större del av kostnaden. Även om bostadsministern inte är här, vill jag uttala en vädjan: Ta ett initiativ! Återinför hyresförlustlånen! 188 Nog borde bostadsministern kunna göra en utvärdering av sitt förslag att | slopa hyresförlustlånen. Därmed skulle hon se den ohållbara situation som råder i dag. Jag kan i det avseendet tala om för bostadsministern att bostadsstyrelsen redan har underlaget. Vad som krävs i dag är bara handlingsförmåga. Detta må väl ändå få vara en hälsning till bostadsministern. Herr talman! Jag ser att jag har utnyttjat den av mig begärda taletiden. Jag skulle också ha anfört några synpunkter och argument beträffande de socialdemokratiska reservationerna 7 angående hyresgaranti, 8 beträffande boendemiljö samt 14 om ramar för allmänna samlingslokaler. Men med tanke på tidsbegränsningen ber jag att få hänvisa till de motiveringar som finns i reservationstexterna. Jag yrkar därmed bifall till de socialdemokratiska reservationerna i civilutskottets betänkande nr 29.
Herr talman! Thure Jadestig tog upp problem som finns på några orter i landet, framför allt hans hemort Hallstahammar. Som Thure Jadestig också sade är det ett exceptionellt läge just i Hallstahammar.

Vi har sagt att skall man stimulera byggandet skall det ske på de orter där efterfrågan är stor — man måste stimulera till att bygga bostäder som människorna efterfrågar. Det är alltså på ett sätt en förebyggande åtgärd att säga nej till socialdemokraternas förslag om hyresgaranti — så att inte flera orter råkar lika illa ut som Hallstahammar redan har gjort.
Herr talman! Jag fick i dag i postfacket tidningen Byggnadsindustri nr 13. Där står det att drygt en tredjedel av samtliga kommuner i det här landet förklarar att deras bostadssökande får vänta länge, dvs. mer än fyra månader, för att få bostad. Vi har alltså en splittrad bostadssituation i det här landet. Vi har den situation som finns i Hallstahammar, men vi har också situationen att bostadsbristen är mycket stor. Jag har från min utgångspunkt analyserat det beslut som riksdagsmajoriteten tog nästan i blindo förra året. Och jag menar att ett års erfarenhet visar att det här är ett problem som regeringen bör se över. Det är inte bara en kommun som drabbas. Jag har gjort en sammanställning av en ännu inte publicerad statistikrapport som bostadsstyrelsen gett mig och som visar att i 15 län — men inte i alla kommuner i de länen — har man en ökning av antalet outhyrda lägenheter från maj till oktober i fjol. Det visar alltså trenden. Den kommun som procentuellt sett drabbats värst är Säffle. Sedan har vi kommunerna Karlsborg, Tranemo, Hultsfred, Landskrona, Hallstahammar, Tingsryd och Gullspång. Det är kommuner med starkt industriellt inslag, och det är där man drabbats av den här situationen. Jag noterar att det är moderaterna som för utskottets talan i de här frågorna. Det kan i och för sig vara märkligt, eftersom utskottets ordförande ändå är i kammaren. Men all right: Hyresgarantin är också till för att ge möjligheter att utnyttja den drivmotor som bostadsbyggandet ändå utgör i vårt industriella liv.
Herr talman! Thure Jadestig är tveksam om han vill diskutera med mig. Han efterlyste här från talarstolen först ett besked från bostadsministern. Sedan ville han höra civilutskottets talesman, och nu vill han tala med ordföranden i civilutskottet. Åtminstone det sista går väl bra. Vi har emellertid delat upp utskottsbetänkandet, och just den här biten tog jag upp i mitt anförande. Därför tyckte jag att det var lämpligt att jag svarade på Thure Jadestigs fråga. Nu är det så, Thure Jadestig, att kommunerna har ansvaret för bostadsförsörjningen. Det är alldeles riktigt att man lagt denna uppgift på kommunerna. De har överblicken och möjligheter att planera så att man inte råkar illa ut genom att bygga för mycket. Thure Jadestig svarade inte alls på den fråga som jag ställde när det gäller socialdemokraternas motion i detta sammanhang, där man tar upp frågan om en hyresgaranti. Risken med en sådan är uppenbarligen, Thure Jadestig, att fler kommuner förbygger sig och hamnar på den lista som Thure Jadestig nyss läste upp.
Herr talman! Den risken är naturligtvis mycket begränsad, om inte orsaken är att den industriella utvecklingen förändras under byggnationens gång. Det är det som har skett. Kommunerna har numera en sådan planering att bostadspolitiken blir ett hjälpmedel för den industriella utvecklingen. När man lägger ned ett järnbruk med 350 anställda — såsom man gjort i Hallstahammar — och permitterar personalen, så sker det inte på kommunala initiativ, utan besluten härom fattas i styrelserummen. Jag vädjar till bostadsministern — och de partier som står henne nära — att göra en översyn av de följdverkningar som detta får för många kommuner. I Hallstahammar har vi utöver den industriella krisen kostnaderna för de outhyrda lägenheterna. Vi knäar. Här är det rimligt att regeringen erkänner sitt misstag förra året och att hyresförlustlånen åter aktualiseras.

Herr talman! Jag skall tala om kvaliteten och innehållet i vårt boende utifrån olika synvinklar. Jag skall tala om nya boendeformer och om behovet av en bättre boendemiljö och om de handikappades rätt till bostad. De boendeformer som vi har i dag är inte anpassade till de förändrade levnadsförhållandena. Därför blir det helt nödvändigt att våga experimentera med nya boendeformer. Utgångspunkten för bostadsplaneringen är fortfarande att varje hushåll skall vara sig självt nog. Höjd bostadsstandard betyder fortfarande bara mer utrymmen och utrustning till det egna hushållet. Det är på tiden att vi får in andra begrepp i planeringen av våra bostäder. Nya krav på boendet måste ställas, krav som ligger på andra plan än avocadogröna och större kylskåp samt mer egen boendeyta. Kraven måste ställas utifrån att bostaden är en aktionsbas och inte en förbrukningsenhet. Vi måste få ett aktivt boende och bryta det passiva boende som vii dag har. I bostaden skall man ta hand om sitt liv och vara tillsammans med andra. 60 70 av alla hushåll som finns i Sverige i dag består av en eller två personer. Den traditionella mamma-pappa-barn-familjen finns bara i 30 20 av alla hushåll. Detta vet man, och man vet också att trenden går mot allt mindre familjeenheter. Ändå byggs det fortfarande mest traditionella villaområden med utgångspunkt från stabila familjemönster och från en problemfri energisituation. Förutsättningarna, herr talman, är ändrade, och det är på tiden att beslutsfattare och bostadsplanerare inser detta. En annan faktor, som också hänger samman med de små hushållen och som man också måste ta hänsyn till vid bostadsplanering, är den isolering och eiusamhet som allt fler människor upplever och lever i. Genom bostadsplaneringen och utformningen måste samhället försöka motverka denna ensamhet som blir allt vanligare. Genom att bygga annorlunda bostadsområden eller förändra dem vi redan har måste det sociala nätverk som allt fler ropar efter byggas upp. Herr talman! Att bo i ett kollektivhus är inte så konstigt. Man bor i en vanlig lägenhet men den kanske inte är så stor och välutrustad som den man annars skulle ha haft. Man äter de flesta måltiderna tillsammans med andra. Man känner ganska många och hälsar på dem i trappan eller ute på gatan. Man lånar kanske en extra säng eller en mandelkvarn av dem man känner bättre. Konstigare än så är det inte. Det är i så fall konstigare att så få bor på detta sätt med tanke på hur mycket man skulle vinna. Ett kollektivhus är ett hus där man flyttat ut en bit av sin egen lägenhet till en gemensam pott, som kan användas tillsammans med andra människor. Jag skall be att få visa en bild över hur stor del man skulle kunna få till den gemensamma potten i fall var och en avstår från, i det här fallet, 10 96 av sin egen lägenhetsyta. Jag hoppas att ni kan få en uppfattning om vilken vinst man kan göra på det här viset. Det är många som skulle vinna på denna boendeform: kvinnor, som bär en orimligt stor del av arbetsbördan i hushållsarbetet, barn, som skulle få en betydelsefull gemenskap med andra barn och vuxna, äldre människor, som skulle få stöd och hjälp, vilket skulle göra det möjligt för dem att bo kvar i ett eget hem. Möjligen kan några män förlora på denna boendeform. Men det är i så fall de män som aldrig tidigare tagit del i hushållsarbetet. De männen kommer emellertid att så småningom uppleva det positiva med detta sätt att bo. Nu tänker jag på en alldeles särskild form av kollektivt boende, byggd på gemenskap i hushållsarbetet, som jag skall återkomma till senare. I alla hushåll finns det ett dolt och obetalt arbete som måste göras. I utredningen Kvinnors arbete har man beräknat att av heltidsarbetande kvinnor arbetar hälften 20 timmar med just detta dolda arbete: tvätt, matlagning, disk, städning och allt det som hör till hushållsarbetet. Av olika undersökningar är det också bekräftat att det är kvinnorna som nästan helt står för detta arbete. Man kan göra tre saker med detta hemarbete som måste utföras. Man kan för det första förvandla det till lönearbete, för det andra låta varje hushåll, som nu, sköta det självt och man kan för det tredje samarbeta kring det. Jag tycker också att det skall sägas att det i just hushållsarbetet — hemarbetet — finns arbetsuppgifter som är så värdefulla och betydelsefulla för alla människor att alla borde få göra dem, komma i kontakt med dem. I Bergsjö i Göteborg finns ett annorlunda kollektivhus. Dit flyttade 30 familjer i somras. Detta är det första kollektivhus där man inte utgår från service som grundstomme utan från det gemensamma arbetet i vardagslivet, i hushållsarbetet. Tillsammans sköter man husets angelägenheter. Tanken är utomordentligt enkel. Bogemenskapen består av ett antal hushåll som förutom sina privata bostäder har ett gemensamt utrymme och en gemensam utrustning. Det privata har man reducerat till förmån för det gemensamma men inte avskaffat det. Man har snarast kompletterat det privata med det gemensamma. Att leva på detta sätt, föreställer jag mig, måste ge både sociala och praktiska vinster. Tanken på att det gemensamma hushållsarbetet kan vara en sammanhållande kraft i ett kollektiv för 20 till 50 familjer har redovisats i en rapport hos byggforskningsrådet. Där talas det om förutsättningarna för en bogemenskapi ett litet kollektivhus, där man delar på t.ex. matlagning, barnomsorg, sjukomsorg, tvätt, reparationer och delar av förvaltningen. Flera former av gemensamhetsboende måste prövas — olika former och i olika steg. Jag har tidigare här i kammaren berättat om mitt eget bostadsområde, där hyresgäster genom gemensamt arbete lyckats få ner driftoch underhållskostnaderna på ett mycket anmärkningsvärt sätt. Genom till synes enkla kollektiva åtgärder har man t.ex. sparat på vattenförbrukning och elanvändning, pressat sophanteringskostnaderna osv. Tillsammans betyder dessa kollektiva ansträngningar att hyran ligger 350 kr. lägre per månad än vad den skulle ha gjort, om inte dessa gemensamma sparåtgärder hade satts in. Och en ”sänkt” hyra med 350 kr. i månaden är ju mycket pengar. Förutom att man i detta område sparat in på hyrespengarna har man fått en social gemenskap mellan dem som bor i området, mellan grannar och mellan generationer. Det är viktigt — vänsterpartiet kommunisterna har i många sammanhang påpekat detta — att boinflytande och bodemokrati inte får och inte skall kopplas ihop med ägande. Jag menar att de allmännyttiga bostadsföretagen måste gå i spetsen för ett verkligt boinflytande, där det är de boende som använder sina resurser för att åstadkomma ett bättre boende ur många aspekter. Genom att utveckla och låta hyresgäster få ett verkligt inflytande kan man också skapa förutsättningar för andra boendeformer. Jag tänker då naturligtvis på mer organiserade kollektiva boendeformer. Själv skulle jag gärna se att just ett boende som bygger på det gemensamma ansvarstagandet för hushållsarbetet kom till stånd. Egentligen är det inga stora förändringar som behövs för att göra gemensamhetsboendet möjligt. Det handlar mest om förändringar i organisationen av boendet. För att kollektivhusen skall fungera krävs för det första att inte spekulationsintressena får makt över boendet, och för det andra att de boende har ett avgörande inflytande över förvaltningen av huset. Detta kan bli verklighet om de allmännyttiga bostadsföretagen tar sitt ansvar för denna boendeform, såsom man gjort i Göteborg om än i liten skala. Men det behövs många olika typer av kollektivhus. Att det finns människor som vill bo på detta sätt vittnar många enkäter om. I Lund ville t.ex. inte mindre än 10 26 bo kollektivt i någon form. Fru talman! Jag sade att de flesta människor skulle tjäna på att bo mer kollektivt. Detta gäller inte minst de handikappade. Många handikappade människor vistas i dag på vårdinstitutioner utan att det skulle behövas. Många finns också inom långvården, därför att det inte finns lämpliga bostäder och tillräckliga serviceinsatser i boendet. Detta gäller också många unga handikappade människor. För dem skulle ett eget boende med ”tillgång” till andra människor, som kan ge både trygghet och hjälp, betyda oerhört mycket.

Bostaden skall ha både ett innehåll och en miljö runt omkring. Men när man talar om bostäder talar man ofta bara om det som ryms inom lägenheten. Bostadspolitiken har också till huvudsak varit inställd på denna privata del av boendet. Standarden för våra lägenheter har också höjts mycket även om man fortfarande måste ställa krav på både utformning och utrymmen i lägenheten. Men man måste också, som jag tidigare sagt, ställa andra krav för andra typer av boende. De stora bristerna när det gäller bostadsmiljön finns i den gemensamma miljön. Hela den gemensamma bostadsmiljön är mycket försummad inom i stort sett all flerfamiljshusbebyggelse, alldeles oavsett ålder och byggnadstyp. Genom miljöförbättringsbidragen har bristerna börjat åtgärdas, och många boende har engagerats i arbetet för att förbättra sin boendemiljö. Detta har också fått till följd att man har förbättrat kontakterna mellan grannar och på så sätt förbättrat den sociala miljön i bostadsområdena. I de mest framgångsrika projekten har man också kunnat visa på de stora utvecklingsmöjligheter som finns inom flerfamiljshusbebyggelsen — möjlig heter att åstadkomma en ur alla aspekter bra bostadsmiljö. Mycket återstår för att förbättra miljön, och därför måste bidragsgivningen fortsätta och drivas på för att nå samma omfattning som för några år sedan. Eftersom de sämsta miljöerna ofta finns i kommuner med stora ekonomiska problem är det viktigt att bidrag utgår så att dessa miljöer kan förbättras. Full kostnadstäckning, dvs. 100 20 bidrag, borde kunna utgå i vissa fall, menar vpk. Fru talman! Det är märkligt att det inte ens finns några utvecklade redskap för att mäta bristerna i bostadsmiljön utanför den privata lägenheten. När det gäller lägenheterna finns en mängd mätinstrument. Det finns trångboddhetsnormen, det finns statistik över olika saker. Det finns kriterier för så gott som alla delar i den privata bostaden, men ingenting finns för att mäta kvalitén på utemiljön. Det är också märkligt att sådan utrustning som betraktas som normal standard i ett småhus eller i en villa anses som lyx om det skulle finnas i flerfamiljshus. Detta gäller t.ex. bastu, badbassänger, duschplattor och vackra planteringar. Varför är det så omöjligt att få exempelvis dessa saker i och runt vanliga hyreshus? De kan inte kosta särskilt mycket i pengar. I många fall borde också hyresgästerna själva kunna åstadkomma förbättringar av miljön bara idéerna och initiativrikedomen fick blomma och få stimulans från förvaltare och ägare. Med en ökad takt i förbättringsverksamheten och med generösare bidragsregler är det mycket tveksamt om de medel som reserverats till förbättring av boendemiljöerna kommer att räcka. För att man inte skall råka in i samma situation som tidigare budgetår, med medelsbrist, föreslår vi att anslagen höjs. Fru talman! Med detta har jag hållit min tid, kan jag konstatera, och jag yrkar bifall till samtliga vpk-motioner i det här betänkandet.

Fru talman! Det är två frågor som Inga Lantz tar upp, kollektivboendet och boendemiljön. Inga Lantz och jag brukar ha en liten debatt här i kammaren om kollektivboendet vid den här tiden på året. Inga Lantz efterlyser stimulans av det kollektiva boendet med statliga pengar. Jag har vid de här debatterna tidigare deklarerat att det måste stå varje människa fritt att välja boendeform. De som vill bo i den kollektiva boendeformen skall ha möjlighet till det, men det kan inte vara samhällets uppgift att särskilt gynna dessa människor med olika lån och bidrag. Innebörden av den vpk-motion som Inga Lantz yrkade bifall till är nämligen att staten skall gå in med lån och räntebidrag till utrustning och inventarier i kollektivhus. Det motsätter vi oss. Vi säger att de som vill bo så får göra det, och de som väljer en annan boendeform får göra det. Inga Lantz frågade varför det är så få som väljer kollektivboendet. Jag tror inte alls att det beror på att de ekonomiskt står i strykklass på något sätt. Det är väl i stället så få människor som föredrar denna ändå från många synpunkter litet udda boendeform. Boendemiljöfrågorna hade jag uppe i mitt inledningsanförande. Där är det bara att konstatera att det helt enkelt fattas pengar. Det är uppenbart att det på många håll i landet finns behov av mera pengar, men den samhällsekonomiska situationen är inte sådan att vi kan bidra med mera.
Fru talman! Rolf Dahlberg säger att de som vill får bo kollektivt — det står var och en fritt att välja. Men nu är det faktiskt så att det inte finns någon möjlighet att välja kollektivboende. Olika instanser — inte minst riksdagen — har stoppat de stimulansåtgärder som skulle behövas för att åstadkomma kollektivt boende och därmed en valfrihet på det här området. Många människor i olika delar av vårt land vill faktiskt bo på ett annat sätt. Dessutom måste vi försöka förändra boendet — det här går inte längre. När det gäller valfriheten vill jag bara nämna att de borgerliga partierna i min kommun verkligen har satt den ur spel. På fem år skall man i Huddinge bygga ungefär 2 500 lägenheter. Redan nu finns det drygt 4 500 sökande. Av dessa 2 500 lägenheter skall 76 976 byggas i småhus. Så sent som för tio månader sedan ville 95 26 av dem som stod i kön inte alls bo i småhus — de ville bo i någon form av hyreslägenhet. Jag tycker man skall sluta prata om valfrihet när man går direkt emot vad folk vill ha i ett konkret fall som i Huddinge kommun. Vi måste våga pröva nya former av boende. Jag tror att det av olika skäl blir nödvändigt — jag nämnde det i mitt anförande. Vi har ganska mycket nybyggda lägenheter i enlighet med det program som genomfördes för några år sedan. Dessa lägenheter kommer att finnas kvar långt in på 2000-talet. Därför blir det nödvändigt att inom det befintliga bostadsbeståndet hitta nya former för kollektivt boende. Hela bostadspolitiken har varit inriktad på ett passivt boende. Jag tycker att man borde förändra det. Bostaden betyder så mycket för alla människor, inte minst för alla dem som vistas i bostadsområdena hela dagarna — jag tänker på barn, pensionärer och äldre människor. För dem är det viktigt att man får till stånd ett aktivt boende i stället för ett passivt.

Fru talman! I en tid när löntagarnas reallöner minskar och boendekostnaderna stiger som en följd av regeringens inflationspolitik skulle det naturligtvis vara vettigt med en politik som riktade samhällets stöd åt dem som bäst behöver det. Så är nu inte fallet. I stället för att bedriva en politik som skyddar de svaga grupperna diskuterar man skattesänkningar åt höginkomsttagare i samhället. Bostadsbidragen är ett viktigt instrument som bör användas för att fördela stöd till hushåll som inte genom egna insatser kan erhålla en god bostad. Tyvärr, fru talman, måste jag konstatera att allt fler människor — på grund av regeringens politik — ramlar ur bostadsbidragssystemet. För att belysa det med siffror vill jag nämna att 1978 hade 448 000 barnhushåll bostadsbidrag. 1979 var siffran 412 000, och 1980 hade 395 000 barnhushåll bostadsbidrag. Det är alltså över 50 000 barnfamiljer som mellan 1978 och 1980 har blivit av med sina bostadsbidrag. Dessutom tror jag att riksdagsbeslutet förra året om att sänka den nedre inkomstgränsen från 38 000 till 30 000 kr. för ensamstående med barn kommer att leda till att ytterligare många tusen människor får försämrade bostadsbidrag. På socialdemokratisk sida kan vi naturligtvis inte acceptera att de människor som blivit hårdast drabbade av regeringens felaktiga omfördelningspolitik skall få ytterligare försämringar. Därför föreslår vi i våra reservationer att inkomstgränserna för ensamstående och makar utan barn när det gäller nedre gränsen sätts till 32 000 kr. och att 41 000 kr. blir gräns för samtliga barnhushåll. För att klara följderna av regeringens inflationspolitik föreslår vi att även den övre gränsen skall höjas med 3 000 kr. till 65 000 kr. I samband med behandlingen av motioner i riksdagen avslås ofta olika förslag om det pågår utredningar på området. Denna regel gäller inte för regeringen på bostadsbidragens område. Under flera år har regeringen försämrat för grupper av människor som enligt vår uppfattning borde skyddas och erhålla förbättringar. Det finns därför all anledning att kritisera regeringens handläggning av dessa frågor. Vi anser att om och när man tillsätter en utredning för att se över bostadsbidragen i framtiden. borde man avvakta drastiska förändringar, så att man ser konsekvenserna av sitt handlande. Det gör man inte i dag. Det finns säkerligen saker och ting även på det här området som måste ses över. Vilket inkomstbegrepp skall man välja när man skall beräkna bostadsbidrag? Går nuvarande bostadsbidrag till 100 96 till de rätta grupperna i samhället osv.? Framför allt är det naturligtvis viktigt att man ser på hur man skall klara de nya dyra lägenheterna som i dag byggs. Det är egentligen en ganska underlig situation, att på många håll i landet där det råder bostadsbrist står samtidigt lägenheter tomma, beroende främst på att nybildade familjer — unga människor — inte har råd att hyra dessa bostäder därför att bostadsbidragen och hyresgränserna inte har hängt med i hyresutvecklingen. Allt detta måste man naturligtvis se på, och man måste föreslå åtgärder för att undanröja problemen. Men det är ganska anmärkningsvärt att medan det pågår utredningar på dessa områden föreslås försämringar, vilkas konsekvenser man inte vet något om. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna vid civilutskottets betänkande nr 29.

Fru talman! Jag avser att i mitt inlägg beröra några motioner som väckts från moderat håll. I motion 838 med Mona S:t Cyr som första namn tas frågan om flergenerationsboendet upp. Det måste anses som en mycket fin tanke att underlätta för flera generationer att ordna sitt boende gemensamt. Ännu så länge förekommer det ganska sparsamt — detta kanske främst för att, som motionärerna framför, statsmakternas intresse hittills varit svalt. Huruvida staten genom särskilda insatser skall stödja sådant boende är kanske tveksamt. Däremot anser jag att en intensifierad debatt kan skapa underlag för ett ökat kommunalt intresse, och därför är det angeläget att denna debatt förs vidare. I motion 1450 av Ewy Möller och Allan Åkerlind begärs förslag till avveckling av de statskommunala bostadsbidragen till hushåll utan barn. Vid utformning av bostadsbidragen är det angeläget att de som bäst behöver stödet får det. Särskilt angeläget att prioritera är det i tider när resurserna är begränsade. Jag är inte helt övertygad om att exakt den nuvarande utformningen fyller dessa krav. De förslag som framförs i motionen bör finnas med i resonemanget när justeringar och ändringar av bostadsbidragen övervägs i den nu sittande bostadsbidragskommittén. Jag finner därför inte anledning att nu yrka bifall till motionen, utan jag ansluter mig till vad utskottet anfört. Motionen 485 med Rolf Dahlberg som första namn tar upp frågan om att låta de kommunala bostadsförmedlingarna bli en frivillig serviceverksamhet i framtiden och därigenom göra det möjligt att avgiftsfinansiera verksamheten. Jag tycker att man kan utgå ifrån att kommunerna själva är kapabla att avgöra om bostadsförmedling behövs. Det är mycket sällsynt att staten går in och ålägger någon kommun att inrätta bostadsförmedling, och detta borde i sig utgöra motiv för att ompröva gällande bestämmelser. Om frivilligheten genomförs skulle kommunerna därmed kunna ta ut skälig förmedlingsavgift för täckande av sina omkostnader. Redan nu tillämpas detta system vad gäller tomtförmedling. Jag yrkar därför bifall till reservation 13. Fru talman! Ett något annorlunda problem tar jag tillsammans med Ewy Möller och Ingvar Eriksson upp i motion 834. Det gäller det allt större problemet med mögelangripna hus. Detta problem är ganska nytt. Särskilt markant har det blivit sedan byggande utan källare på betongplatta ökat. En annan komplikation är att mögelangrepp uppstår även när gällande normer följts och när byggfusk inte kunnat konstateras. Detta utesluter dock inte att fusk och slarv i en del fall kan vara orsaken. Vad som gör frågan särskilt svårhanterlig är att skadornas omfattning i en del fall är mycket stora. Saneringskostnaderna kan i särskilt svåra fall uppgå till 100 000 kr. eller mera. I motionen har vi angivit antalet angripna hus till mellan 3 000 och 4 000. Konsumentverket anser att detta är en klar underskattning. Tar man även med i beräkningen att kulmen troligen ännu inte är nådd, framstår denna fråga som utomordentligt allvarlig. För de drabbade familjerna är ofta olägenheterna mycket stora. Det är inte bara de ekonomiska problemen jag tänker på utan även de psykiska, eftersom den obehagliga lukt som sätter sig fast i kläder, hår och möbler gör att exempelvis barn kan bli mobbade i skolan, familjen drar sig för att bjuda hem gäster på grund av lukten osv. Vad är då orsaken till dessa mögelangrepp? Genom omfattande studier av Byggforskningsrådet framgår att orsakerna visar en splittrad bild. För att mögelsvamp skall kunna växa erfordras tre faktorer: fukt, värme och organiskt material. Saknas någon av dessa uteblir möglet. År 1978 igångsattes av byggforskningsrådet ett forskningsprojekt, där hittills ca 14 000 hus undersökts. Slutrapport från projektet väntas nu i vår. Man har trots att rapporten inte har slutredovisats gjort vissa ändringar i anvisningar och normer för byggnadsverksamheten. Förhoppningsvis skall detta leda till att man kan förvänta sig allt färre mögelhus i framtiden. Men för den enskilde husägaren kan ett mögelangrepp få förödande verkningar. Endast ett fåtal småhus har försäkring som täcker mögelangrepp. Om skadorna är omfattande kan den enskilde husägarens ekonomi helt raseras. Kan ansvarsfrågan inte fastställas, står husägaren helt ensam och kan, som konsumentverket anger, tvingas amortera på ett hus som inte kan bebos. I vår motion har vi krävt intensifierad forskning, och detta krav kan med vad utskottet anfört anses vara tillmötesgått. Den andra punkten i vår motion, om att staten bör ta ett ekonomiskt ansvar för särskilt svårt drabbade husägare, har utskottet avvisat. Dock anför utskottet att detta får prövas av regeringen i den löpande verksamheten samt ”att staten som långivare kan kombinera sitt bostadspolitiska ansvar med åtgärder för att i angivna och liknande fall skydda redan gjorda åtaganden i de relativt nya hus det är fråga om och att detta skulle kunna motivera undantagsregler för vissa fall”. Denna formulering öppnar ändå sådana möjligheter att jag inte finner anledning att nu yrka bifall till motionen. Jag har emellertid den uppfattningen att opinionstrycket för en lösning av problemen med mögelhusen ännu inte nått upp till det som föranleddes av radonhusen. Tiden och utvecklingen kommer nog att visa att detta inte är sista gången som frågan om mögelhus tas upp till behandling.

Herr talman! I mitt anförande kommer jag att kommentera vpkmotionerna 1078, 1079, 1853, 1854 och 1855. Samtliga dessa motioner har stark anknytning till kommunernas problem i samband med bostadsförsörjningen. Enligt vpk:s grunduppfattning är bostaden en social rättighet och inte en handelsvara. I konsekvens härmed hävdar vårt parti ett ökat samhällsägande av mark och bostäder. Trots att bostadsbyggande och förvaltning anses ligga inom kommunernas ansvarsområde och trots att en viss utvidgning av samhällets befogenheter skett, råder det märkliga förhållandet att just inom bostadsbyggnadsområdet stora privata byggoch finansintressen har frihet att bedriva omfattande spekulation och profitjakt. Vi vet av erfarenhet att denna spekulation i stor utsträckning gäller just i mark, fastigheter och lägenheter. Detta är bärande tankar då vi i motion 1078 vill att riksdagen skall uttala att all mark som enligt planläggningsbeslut e. d. avses för samhällsbyggande, skall föras över i kommunal ägo och att enskilt ägda hyreshus successivt bör föras över i kommunal ägo enligt en utarbetad plan. Nära besläktad med detta förslag är vår motion 1853 om lån till kommunala markförvärv. De kommunala markförvärvslånen har haft en stor betydelse då det gällt att ge bostadsproduktionen en social inriktning. Genom dessa lån har kommunerna fått ökade möjligheter att skaffa mark för samhällsbyggande och samtidigt undandra mark från privata vinstintressen och spekulation. I stället för att, som regeringen nu föreslår, avveckla dessa lånemöjligheter i och med innevarande budgetår — anser vårt parti att villkoren för markförvärvslånen måste förbättras genom att lånen blir amorteringsfria under fem år och därefter amorteras under de följande tio åren och att beslut om markförvärvslån skall kunna meddelas intill ett totalbelopp om 365 milj.kr. under budgetåret 1981/82. Vidare, herr talman, några synpunkter på vår motion 1079 om tomträttsupplåtelse av kommunal mark. Motiven för införandet av tomträtten var i huvudsak ekonomiska och sociala. I konsekvens med vårt förslag att all mark för samhällsbyggande skall ägas av kommunerna hävdar vi också att denna mark bör upplåtas med tomträtt. Vi har dessutom under årens lopp ställt många förslag med syfte att effektivisera och förbättra bestämmelserna om tomträttslån. Framför allt måste denna låneform ges bättre villkor. Det ekonomiska motivet för tomträtten blir allt viktigare i takt med de ökade markvärdena. Ett konsekvent tillämpande av tomträttsprincipen skulle dels förhindra att kommunerna gör sig av med kollektivt ägd mark, dels öka möjligheterna till nyförvärv. Det finns vissa brister med tomträttslånen, men dessa kan enligt vår mening i de flesta fall avhjälpas genom en bestämmelse om att dessa lån till kommunerna skall lämnas på samma villkor som gäller för bostadslån till allmännyttiga bostadsföretag. Det behöver inte vara märkvärdigare än så. I vår motion 1079 föreslår vi just detta samt att regeringen skall komma med förslag innebärande att all kommunal mark endast skall upplåtas till nyttjande med tomträtt. Jag övergår så till att kommentera vpk-motionerna 1854 och 1855, som rör bostadsfinansieringen. Det gäller dels de s.k. underhållslånen, dels de s.k. hyresförlustlånen. I bostadsdepartementets bil. 16 till budgetpropositionen framhålls att bostadsförsörjningen i högre grad än tidigare bör utgå från det befintliga bostadsbeståndet. Man bör lägga märke till att härvid särskilt betonas vikten av att underhålla äldre lägenheter och förbättra dåliga bostadsmiljöer. Men underhållskostnaderna har stigit — ett förhållande som likaledes betonas av bostadsstyrelsen. Om nu bostadsdepartementet framhåller vikten av att ge förtur åt underhållet och om detta underhåll drar mycket stora kostnader, så förefaller förslaget om indragning av underhållslånen inkonsekvent. Enligt vpk:s uppfattning har erfarenheten visat att underhållslånen medverkat till en förbättring av underhållet samtidigt som de varit ägnade att begränsa hyreshöjningarna. Detta måste betecknas som synnerligen angeläget i en tid då bostadskostnaderna tenderar att öka mer än kostnaderna för den privata konsumtionen i övrigt. Nu säger utskottet i betänkandet som en kommentar till vår motion att vi inte anför några nya skäl för förslaget om att bibehålla underhållslånen. Men det behövs inte några andra skäl än just dem som jag här har anfört. För att vi skall klara ett bra underhåll och kunna hålla nere bostadskostnaderna är det nödvändigt att dessa lån ges även i fortsättningen. Med tanke på den ökade betydelse som bostadsunderhållet nu får föreslår vi att dessa lån skall avse alla statligt belånade hyreshus samt vara ränteoch amorteringsfria. Dessa lån tillmäts, mot bakgrund av en fortgående hyresutplundring, stor betydelse av hyresgäströrelsen. Vi vill erinra om att regeringen, som redan i fjol ville dra in underhållslånen, av en kraftig hyresgästopinion tvangs att ta tillbaka sitt förslag och förlänga lånen till att avse även år 1981. Sedan dess har hyrorna stigit ytterligare, samtidigt som reallönerna blivit sänkta. Samma sak gäller hyresförlustlånen. Det finns omkring 11 000 outhyrda lägenheter i statsbelånade flerbostadshus färdigställda 1967 och senare. En förskjutning har skett från storstadsområdet till landet i övrigt, dvs. de outhyrda lägenheterna finns i ökad omfattning i mindre och ofta ekonomiskt svaga kommuner. Hälften av de outhyrda lägenheterna finns just i dessa kommuner. Alternativet till hyresförlustlånen, som medverkat till att hålla nere hyresnivåerna, är att dagens och morgondagens hyresgäster får ta kostnaderna för outhyrda lägenheter. Det drabbar sådana hyresgäster, bostadsföretag och kommuner som redan nu har stora svårigheter. I fjolårets budgetproposition uttalade bostadsministern förhoppningen att de outhyrda lägenheternas antal skulle minska genom förbättrade bostadsmiljöer via speciella krediter härför. Dessutom uttalades förhoppningen om ökade skatteutjämningsbidrag till kommunerna. Båda dessa förhoppningar fortsätter, herr talman, att vara förhoppningar utan förankringar i verkligheten. Det blir inga ökade skatteutjämningsbidrag, och antalet outhyrda lägenheter är i stort sett detsamma. Alltjämt gäller att det är orättvist och oacceptabelt att övervältra kostnaderna för outhyrda lägenheter på hyresgäster och bostadsföretag som redan har det svårt, i synnerhet som dessa svårigheter skapats av omständigheter över vilka de inte kunnat råda, t.ex. på arbetsmarknaden eller till följd av konjunkturer. Varför skall t.ex. de drabbade hyresgästerna och bostadsföretagen straffas för en felaktig regionalpolitik eller för en omstrukturering betingad av ett företags vinstintresse? Enligt vpk:s mening bör hyresförlustlånen bibehållas och villkoren för desamma förbättras. Lånen skall helt enkelt få karaktären av ett legitimt stöd till allmännyttiga bostadsföretag och kommuner som råkat i sådana svårigheter som normalt inte kunde förutses då man planerade och byggde. Ett borttagande av dessa lån kommer alltså att drabba vissa företag och vissa kommuner svårt, i synnerhet som de kommande högre taxeringsvärdena också medför höjda kostnader. Detta framhålls f. ö. i bostadsstyrelsens remissvar. Över huvud taget är en försämring för stödet till bostadsbyggande, som regeringen nu föreslår, ett klart hot mot ett ökat bostadsbyggande och ett effektivt vidmakthållande av befintligt bostadsbestånd, inte minst i flerbostadshus. De starkt ökade kostnaderna torde vara huvudanledningen till stagnationen i bostadsbyggandet. Låt mig, herr talman, med ett exempel visa vad som nu håller på att ske. I Västernorrlands län har under årets två första månader totalt endast påbörjats 44 lägenheter i småhus. Siffran för samma tid i fjol var 444 lägenheter. Denna utveckling äger alltså rum i ett län med en växande byggarbetslöshet. Ute i länets kommuner är man nu, på grund av de höga kostnaderna, livrädd för att sätta i gång stora byggprojekt. På ort och ställe kan vi också se konsekvenserna för industrin. I Söråker finns två fabriker med anknytning till byggandet — dels Gunnebo, som tillverkar spik, dels Gullfiber, som tillverkar isoleringsmaterial. Båda dessa industrier, som har många hundra anställda och som har stor betydelse för Timrå kommun, har fått skära ner driften kraftigt. Och framtiden ser inte särskilt ljus ut, om inte byggandet kan skjuta ny fart. Härvid spelar naturligtvis kostnaderna den avgörande rollen. Med hänvisning till det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till vpk-motionerna 1078, 1079, 1853, 1854 och 1855.

Herr talman! I min motion 1980/81:1453 har jag tagit upp den orimliga situation som ett flertal villaägare i Göteborg oförskyllt hamnat i sedan deras fastigheter drabbats av sättningsskador, sannolikt till följd av tunnelarbeten i grannskapet. I ett fall har uppkomna skador efter besiktning av sakkunnig konsult uppskattats till 175 000 kr. Skadorna uppkom och besiktningen genomfördes i detta fall år 1973, alltså för åtta år sedan. Under den tid som därefter förflutit har fastighetsägarna, bl.a. genom Villaägarförbundet, försökt nå en uppgörelse med bl.a. kommunen och det regionala bolaget GRYAAB, som ansvarar för de avloppstunnlar som går igenom delar av dessa områden. Kommunens och bolagets skaderättsliga ansvar är dock så oklart att någon ersättning ej har erhållits. Tunnelbygge av denna art är ju också ett oreglerat förhållande, exempelvis ur allmän plansynpunkt. En reglering i byggnadslagen vore kanske här en utväg i samband med PBL. För de drabbade husägarna är situationen givetvis utomordentligt bekymmersam. I de fall då ett klart samband med tunnelbygget kan bevisas torde det vara möjligt att erhålla skadestånd, men för huvuddelen av de drabbade är det en närmast omöjlig uppgift att ta fram ett sådant bevismaterial. I vissa fall torde sättningsskador ha uppkommit av andra orsaker, exempelvis genom vägbyggen eller villabyggen i angränsande områden. Med hänsyn till kostnaden för ett återställande av fastigheten torde flertalet drabbade fastighetsägare sakna ekonomiska resurser att klara detta. Även om bankerna ställer upp med lån blir ränta och korta amorteringstider oöverkomliga för familjer med normala inkomster. Jag har därför föreslagit att bostadsfinansieringsförordningen ändras på så sätt, att fastighetsägare som drabbas av sättningsskador eller motsvarande ges möjlighet att erhålla statliga bostadslån för de reparationer och ombyggnader som kan bli nödvändiga. De fastighetsägare som drabbas av dessa skador befinner sig ju i en situation som är fullt jämförbar med situationen för ägare till de s.k. radonhusen. I dessa fall har ju bostadslån utgått för ombyggnad. ”Utskottet noterar att ersättningsmöjligheterna vid sättningsskador genom sprängning också kan vara små genom svårigheten att konstatera ett erforderligt samband. Ansvarsmässigt finns dock i dessa fall ett strikt ansvar . Svårigheterna är här inte lika ofta som vid mögelskador knutna till relativt nya hus med därav följande svårigheter att ställa säkerhet. Motionären betonar också syftet att få lån till mer förmånliga villkor än vad som kan erbjudas på den oprioriterade marknaden. Även dessa frågor torde få övervägas i det löpandet arbetet utan någon begäran om utredning från riksdagens sida.” Jag tolkar utskottets uttalande så, att man menar att berörda myndigheter genom smidigt utnyttjande av befintliga lagar åtminstone borde kunna bevilja lån med samma förmånliga ränta som gäller vid nyoch ombyggnader med statliga lån. Eventuellt får väl de lokala myndigheterna ge regeringen en möjlighet att pröva frågan. Herr talman! Eftersom jag förväntar mig att den handlingsförlamning som hittills präglat frågans handläggning nu skall brytas genom utskottets uttalande har jag för dagen inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Jag vill bara helt kort framföra några synpunkter som äldre partivänner i mitt hemlän har bett mig ta upp. Det gäller konsekvenserna för de äldre och för samhället av det låga bostadsbyggandet. I en motion har jag krävt att äldreberedningen får i uppdrag att utreda dessa konsekvenser. Enligt utskottets redovisning ingår detta redan i äldreberedningens uppdrag. Jag hade inte tillgång till direktiven när motionen skrevs. Men jag har läst dem nu, och med god vilja kan man väl klämma in mina önskemål i uppdraget. Jag tänkte i alla fall skicka med några kommentarer till äldreberedningen i den här frågan. Jag hoppas för resten att den arbetar snabbare än den kom till. Herr talman! De flesta äldre människor kan under lång tid leva en självständig tillvaro om det finns lättillgänglig och god service. För många är det så att när krafterna sviker söker man sig till modernare bostäder, gärna i mindre tätorter med service som t.ex. sjukvård och butiker. Man vill ha nära till sådan service. Man känner sig tryggare då. Det låga bostadsbyggandet, speciellt när det gäller flerfamiljshus, orsakar nu problem på många håll för äldre människor som vill ha en modern och lättskött bostad. Det är angeläget att man uppmärksammar de äldres problem i detta avseende. Konsekvenserna kan annars bli större kostnader för hemhjälp och färdtjänst och i vissa fall anspråk på vårdplats tidigare än nödvändigt. Naturligtvis får det också konsekvenser för den enskilda människan som egentligen vill klara sig själv. I första hand måste man alltså se till att det byggs fler bostäder. Sedan måste också kostnaderna vara sådana att de äldre har möjlighet att bo i dem. Bostadsstödet är här av största betydelse och får inte urholkas. Herr talman! Jag ville med detta inlägg bara framföra önskemål från äldre partivänner i min omgivning. Jag hoppas att äldreberedningen tar vara på dem.

Herr talman! Den ökande bostadsbristen berör såväl svenskar som invandrare, men den drabbar hårdast dem som för första gången måste få tag i en bostad. Naturligtvis är situationen allra svårast för de människor som kommer till Sverige som enskilda flyktingar. Vi har i demokratisk ordning beslutat att Sverige skall bedriva en generös flyktingpolitik. Det innebär att vi årligen fastställer hur många flyktingar som skall överföras hit från flyktinglägren ute i världen. Allt sker i planerade former, och staten ersätter sedan mottagarkommunerna för en del av de uppkomna kostnaderna, särskilt under den första perioden i Sverige. Men när det gäller gruppen spontaninvandrade asylsökande är situationen ganska annorlunda. Sverige har anslutit sig till internationella konventioner, som innebär att vi bedömer en enskild asylsökande på i princip samma sätt som vi bedömer flyktingar som kommer i grupp. Själva flyktingskapet behandlas i sak lika. Sedan blir det emellertid sämre med likheterna. Att få tag på den första bostaden i Sverige i avvaktan på avgörande i asyloch tillståndsfrågan är för många enskilda asylsökande ett jättelikt problem. Många kommuner har verkligen gjort stora insatser för att leva upp till målet för vår officiella flyktingpolitik. Bristen på helhetslösningar från statsmakternas sida ställer orimliga krav på den enskilda kommunen, men tvingar ändå ofta asylsökande till helt olämpliga boendemiljöer. Dessa lösningar är dessutom ofta hutlöst dyra. Utskottsmajoriteten anser att frågan om statliga åtgärder torde prövas i det löpande arbetet, och man hänvisar till invandrarpolitiska utredningens möjlighet till prövning när det gäller den fortsatta inriktningen av åtgärder för invandrare. Vi kan med tanke på vårt klimat utan ytterligare utredande konstatera att människor måste ha tak över huvudet. Statens invandrarverk har i samarbete med flera större invandrarkommuner genomfört en undersökning beträffande mottagandet av asylsökande och tillståndsväntande. Dessutom studerar f. n. bostadsstyrelsen och socialstyrelsen tillsammans med statens invandrarverk om det inom ramen för det nuvarande skatteutjämningssystemet går att finna vägar för att styra över mera av bidragen till kommuner med stor andel ekonomiskt och socialt svaga grupper. Enligt invandrarverkets mening är det i de invandrartäta kommunerna som Sveriges invandrarpolitik verkligen sätts på prov. I väntan på att denna studie blir klar föreslår invandrarverket bl.a. följande åtgärd: att regeringen skapar förutsättningar för kommunerna att ordna smidiga och praktiska former för inkvartering av uppehållsoch arbetstillståndssökande och att det sker genom beslut som ger kommunerna full kostnadstäckning för administration och hyror även när iordningställda lägenheter tillfälligt inte utnyttjas. Det sista stycket har jag hämtat från ett pressmeddelande från statens invandrarverk. Det är daterat den 25 mars 1981. Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till samtliga s-reservationer vid detta betänkande.

Herr talman! Jag kunde inte under min repliktid utveckla vår syn på finansieringen av bostadsbyggandet. Eftersom det i debatten återigen har förekommit påståenden om att vpk-förslagen skulle kosta så mycket pengar, vill jag ta ett par minuter i anspråk för att säga följande. Vpk:s förslag i olika bostadspolitiska motioner innebär att vi går emot de olika försämringar som genomförts eller som föreslås av den borgerliga riksdagsmajoriteten och regeringen. Åtgärderna och förslagen, som ger uttryck för en borgerlig bostadspolitik och som riktar sig främst mot vanliga hyresgästers och kommunernas ekonomi, måste bekämpas. Det gäller övervältringen på kommunerna av kostnader för bostadsbidragen. Det gäller försämringen av bostadsbidragen för ensamstående och för makar med eller utan barn samt för pensionärer och studerande ungdomar. Det gäller slopandet av markförvärvsoch hyresförlustlånemöjligheter. Det gäller minskningen av bostadsbyggandet samt bostadsbristen. Det gäller räntebidragen till bostadsfastigheterna samt den pågående hyresutplundringen.

Härtill kommer vidare den budgetmässiga effekt som förslagen i andra vpk-motioner kan få. Det gäller förslagen om skärpning av reavinstbeskattningen på fastigheter samt förslaget om räntetak för skuldränteavdrag för bl.a. villaägare. Effekten där bör kunna bli en budgetmässig förstärkning under sista hälften av budgetåret med omkring 1500 milj.kr. Andra vpk-förslag om bostadspolitiken av ganska långt gående karaktär får, om de bifalles, inte några budgetpolitiska konsekvenser för kommande budgetår. De kommer däremot att kräva ganska stora belopp under mitten och slutet av 1980-talet. De utgiftsökningarna uppvägs emellertid mer än väl av förslagen om minskat stöd till den privata bostadssektorn, en ökad reavinstbeskattning och minskade räntebidrag och hela den omfördelning av samhällsstödet som vpk:s bostadspolitik innebär. Herr talman! Med det anförda har jag velat ytterligare understryka vårt bostadspolitiska synsätt och ge exempel för att om möjligt kunna få slut på den här debatten och på påståendena om att vpk i olika sammanhang inte skulle ha täckning för sina förslag och att det av ekonomiska skäl inte skulle vara realistiskt att genomföra dessa.